Herr talman! Den hittillsvarande diskussionen om varvsfrågorna visar, att det gäller ett mycket stort problem. Det omfattar många människor och regioner och kan lokalt ställa till utomordentligt stora svårigheter. Industriminister Åsling inledde sitt anförande med att notera, att det råder en bred enighet i vad gäller varven. Det är inte så länge sedan vi hade en annan industriminister, som också gladde sig över den breda enigheten när det gällde en stor industripolitisk satsning, men där svek borgarna. Vi tänker inte svika när det gäller varven. Vi kommer tvärtom att med de medel som står till buds slåss för att bevara sysselsättningen och en vettig produktion vid våra varv. Detta är frågor som har diskuterats länge både inom svensk fackföreningsrörelse och inom de olika partierna. När den 30-procentiga nedskärningen av varven beslutades för något år sedan ställde sig löntagarna bakom denna mot bakgrund av svårigheterna att upprätthålla sysselsättningen genom konkurrens på den internationella varvsmarknaden. Denna nedskärning godtogs av Svenska metallindustriarbetareförbundet och av de andra fackliga organisationerna inom varvsindustrin. Det framhölls så sent som under våren 1977 av Metalls kongress. Ställningstagandena godkändes enhälligt. Kongressombuden, som sedan hade att på sina hemorter rapportera, fick också godkännande för de ställningstaganden man hade gjort på kongressen. De som representerade sina arbetskamrater vid varven har därefter också i ökad utsträckning erhållit arbetskamraternas förtroende för den bedömning man vid de tillfällena gjorde. Jag vill gärna understryka att det är tunga ställningstaganden de fackliga förtroendemännen får göra när det gäller denna typ av frågor. Det är ställningstaganden som man är fullt på det klara med kommer att gå ut över arbetstillfällena på den egna arbetsplatsen. Man har ändå inte tvekat att göra detta, mot bakgrund av framtidsutsikterna. Vi vet också att när industrisysselsättningen skärs ner, oavsett i vilket företag det gäller, innebär det en negativ verkan på hela företaget, på de människor som arbetar där och på möjligheterna att kunna utveckla sig i framtiden. Vi vet ju hur betydande varvsnäringen är för sysselsättningen i de olika regionerna. En nedläggning av varvsenheter skulle innebära utomordentliga svårigheter på en del håll, för att inte säga en ren katastrof på vissa orter. Att vi med alla medel måste verka för att varvsindustrin bevaras, om än i något förändrad skepnad, måste, mot bakgrund av vad jag nu har sagt, vara uppenbart för envar. Även Stockholmsregionen har en varvsenhet som är indragen i varvskrisen, nämligen Finnboda varv. Varvet som sådant är ett av de mindre. Det är inriktat på reparationsverksamhet och nybyggnad av s.k. flytetyg och andra mindre enheter. Trots sin litenhet har varvet för Stockholmsregionen en central betydelse. Det sammanhänger med att varvet är nödvändigt för den hamnrörelse som har stor regionalpolitisk sysselsättningseffekt i Stockholmsområdet. En nedläggning skulle innebära ytterligare en svår påfrestning på industrisysselsättningen i detta län. Stockholmsregionen har haft en snabbt vikande industrisysselsättning. Vi vet att sedan början av 1950-talet har tillverkningsindustrin i länet avvecklats i snabb takt, utan motsvarande förnyelse och utbyggnad på andra områden. Vi vet att tjänstemannasektorn inom industrin har legat kvar på en oförändrad nivå, och samtidigt har den offentliga tjänstesektorn vuxit starkt. Numera sysselsätts i medeltal 70 industritjänstemän per 100 industriarbetare i denna region, medan motsvarande siffra för övriga delar av landet är 35. Även om Finnboda varv representerar en tämligen blygsam del av industrisysselsättningen har den stor betydelse genom sin industristrategiska inverkan. Vi har tidigare hört vilken betydelse varvsnäringen har för Landskronaområdet. Vi kommer under denna dag att från representanter för andra landsdelar få ytterligare bekräftelser på hur nödvändigt det är att försöka bevara den kompetens och den kraft som finns inneboende i den svenska varvsnäringen och som är viktig för alla regioner men också för landet som helhet. Den nedskärning av sysselsättningen som beslutades förra året innebär att antalet varvsarbetare nu minskar snabbt. Från de fackliga organisationerna har vi fått uttalanden som visar att de är beredda att medverka till en fortsatt omstrukturering av varvsindustrin. Därvid har tydligt betonats att fackets medverkan förutsätter att verksamheten inriktas på att trygga arbetsoch utkomstmöjligheterna för de anställda. De fackliga kraven är naturligtvis ett led i strävan att försvara de medlemmars intressen som arbetar vid varven, men de har också en vidare mening. Facket anser att de utvecklingsmöjligheter när det gäller nyproduktion och det sug efter innovationer som varvsindustrin genom sina sysselsättningsproblem i dag representerar måste tas till vara. Svensk fackföreningsrörelse har i internationellt perspektiv en unik känsla för nödvändigheten av strukturförändringar och rationaliseringar. Självfallet kräver vi inom facket också att förändringarna skall genomföras på ett socialt godtagbart sätt. Vi satsar nu hårt på att medverka till att skapa en ny produktion, lämpad för varvsindustrin. En sådan har stor betydelse för Sverige. Industrisysselsättningen har ju på ett år rasat ner med nära 90 000 industrisysselsatta. Om denna utveckling skall kunna hejdas, är det nödvändigt att bevara den industrikapacitet som finns inbyggd i varven. De produkter som varven i en framtid kommer att framställa kommer i hög grad också att skapa arbeten hos den långa rad av underleverantörer som dessa stora företag alltid anlitar. Bevarandet av svensk varvsindustri är alltså inte endast av betydelse för de regioner där varven nu är lokaliserade, utan det har en avgörande inverkan på industrisysselsättningen i dess helhet. Ett upprätthållande av industrisysselsättningen är nödvändigt för att vi över huvud taget skall klara sysselsättningen inom de sysselsättningssvaga regionerna. En utveckling av industrin är vidare nödvändig för att klara problemen i de undersysselsatta regionerna. Om en expansion inom de undersysselsatta regionerna sker inom ramen för en totalt sett minskande industrisektor, skulle det medföra en oerhört stor påfrestning för de högindustrialiserade delarna av landet. Nedgången i industrisysselsättningen med 90 000 arbetstillfällen visar att den regionalpolitik som regeringen påstått sig vilja föra totalt har kvaddat. Kravet att industrisysselsättningen skall upprätthållas är av nationellt intresse. En bevarad industrisysselsättning utgör nämligen den grundläggande förutsättningen för att vi skall kunna fortsätta den samhällsuppbyggnad som skett i vårt land liksom för våra möjligheter att förändra och utjämna regionala skillnader. För att behålla den resurs som svensk varvsindustri representerar i form av verkstadskunnande och yrkesskicklighet är det nödvändigt att slå vakt om de befintliga varven och inom dessa befintlig sysselsättning. Jag har personlig erfarenhet från svensk varvsindustri efter att ha jobbat i branschen i 20 år. Jag har upplevt vad det manodepressiva uppträdande svensk industri så ofta visat kan leda till. I högkonjunkturer målas möjligheterna för företagen i rosenskimrande kulörer. I tider av nedgång har allt målats i de svartaste färger. Därför har man också dragit ned sysselsättningen då, låtit yrkeskunskap gå förlorad. Detta har sedan varje gång fått förödande konsekvenser för möjligheterna att hävda sig när konjunkturen vänder. Då har det varit omöjligt att utnyttja den förändrade marknadsbilden. Yrkeskunskapen, den dynamiska kraften i väl förtrogna arbetslag finns inte. Kapaciteten finns inte. Och affärsmöjligheterna går inte att utnyttja. Jag vill upprepa: För att vi skall kunna hävda industrisysselsättningen i en framtid, en framtid då den radikalt viker, behöver vi den industripotential som den svenska varvsindustrin representerar. Inga väsentliga neddragningar och inga nedläggningar av varven kan därför accepteras.

Herr talman! Varvsfrågorna visar på den selektiva näringspolitikens begränsning. Vi har valt två sätt att stödja varven. För det första har vi beställarstödet. Men om vi ökar stödet till beställarna alltför mycket, blir det billigt och försett med liten risk att köpa fartyg, och då hotas de seriösa rederierna. Andra kan gå in och köpa fartyg — går det bra får de vinsten, går det dåligt står staten för förlusten. Därför är det tveksamt att, som socialdemokraterna vill, ytterligare utöka beställarstödet utöver vad som sägs i propositionen. För det andra har vi på olika sätt givit kapitalstöd och subventioner till varven. Det har varit nödvändigt, men det blir med tiden alltmer problematiskt. Konkurrensen kan snedvridas och de mindre varven utanför Svenska Varv få en allt svårare situation. Mot den bakgrunden är det viktigt att regeringen kommer med en mer långsiktig plan för varvsindustrins framtid. Utvecklingen för varven har varit dramatisk. På några få år har så gott som hela marknaden för de svenska storvarven försvunnit. Och även om man till äventyrs skulle tro på en kraftig uppgång i världskonjunkturen är det mycket osannolikt att detta kommer att leda till efterfrågan på den typ av fartyg som de svenska storvarven specialiserat sig på. En alternativ produktion skall naturligtvis stimuleras och få resurser, och det föreslås också i propositionen. Men — som Nils Åsling framhävde — detta kommer att ta lång tid och dessutom kanske inte ge så väldigt många jobb på varven. Låt oss se på de flytande fabrikerna, som är ett av de mest hoppingivande exemplen på alternativ produktion. Där krävs det år av försäljningsarbete. När det är avslutat kommer rader av svenska verkstadsindustrier att få jobb och beställningar, men varven kommer trots allt att få bara några månaders jobb per flytande fabrik. Samtidigt som det alltså är motiverat med en viss pessimism inför framtiden måste vi konstatera att svensk varvsindustri har utomordentligt hög kvalitet. Se på Kockums med dess internationellt ansedda förmåga till anpassning och nytänkande eller på Öresundsvarvet med dess gedigna effektivitet! Varven är dessutom dominerande på sina orter, och en nedläggning av ett varv skulle få dramatiska effekter på sysselsättningen. De väsentliga besluten om svensk varvsindustri kommer i höst. Nu rör det sig främst om uppehållande försvar. Räcker då pengarna och förslagen i den här propositionen till det uppehållande försvaret? Ja, regeringen har medel att klara svenska varv under tiden fram till i höst. Regeringen har också medel att — via finansfullmakten — sätta in arbetsmarknadspolitiska resurser, både inom svenska varv och till Kockums. Alt i dag fatta beslut om ett 75-procentigt lönebidrag till Kockums kan vara ett slag i luften. Bidraget är omgärdat av mycket hårda restriktioner och får bara sättas in för industrier som är helt dominerande på sin ort. Det är tveksamt om Kockums är så dominerande att det omfattas av det 75 procentiga lönebidraget. Om riksdagen fattar ett beslut som öppnar ytterligare branscher och dessutom mjukar upp definitionen av vad som är en dominerande ort, skulle det innebära ett riksdagsbeslut om att just Kockums skulle få ett 75 procentigt lönebidrag. Socialdemokraterna vill ju att regeringen skall förhandla med Kockums om en samordning med Svenska Varv. Ifall riksdagen nu beslutar om ett speciellt bidrag till Kockums — vad finns det då att förhandla om? Herr talman! Både industriministern och representanter från samtliga regeringspartier har klargjort att vi förutsätter att regeringen förhandlar och håller löpande kontakt med Kockums och att regeringen är oförhindrad att sätta in betydande arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att rädda sysselsättningen. Att rädda sysselsättningen är det väsentliga, inte att utlova just en speciell form av arbetsmarknadsstöd — det 75-procentiga lönebidraget — redan innan förhandlingarna med Kockums har avslutats.

Herr talman! Statsrådet Åsling sade i början av debatten att det har blivit en vana att vi skall ha varvsdebatt sista dagen av riksmötet. Det verkade som om han var förtjust över det, men jag tycker det är beklämmande att den här frågan år efter år skall få så dålig chans att komma till sin rätt i en diskussion. Nu får vi en varvsproposition i juni. Det är inte särdeles lyckat eftersom den kommer för tidigt, då debatten inte skall föras förrän någon gång i november. Denna debatt är närmast att likna vid ett slags skuggboxning, där vi — efter att ha hört en massa antydningar om kommande åtgärder inom svensk varvsnäring — inte vet var vi skall slå in slagen. Vi fattade 1977 ett beslut här i riksdagen om att under 1978 pröva den framtida strukturen på varvsnäringen och att besluten skulle fattas 1979. År 1977 hann inte ta slut innan man ville ändra på det beslutet. Under 1978 har det inte gått en vecka utan att vi har haft uttalanden om hur ohållbart 1977 års beslut egentligen är. Inte minst har statsrådet Åsling bidragit till den diskussionen genom sin pratvillighet i den här frågan. Det är en väldigt smärtsam process att vara med och diskutera svensk varvsnäring, speciellt när man är knuten till en ort där varvsnäringen har stor betydelse. Jag har en känsla av att när man talar om varven, ser man inte vad de har för reell social betydelse i de kommuner där de är belägna.

Jag vill gärna för kammarens ledamöter tala om att utvecklingen i Göteborg har varit och är så dramatisk att man inte kan förutse de sociala konflikter som kan uppstå — de kan bli nog så besvärande. Seriösa bedömningar har gjorts av utvecklingen. Man vet att det omkring 1983 kommer att fattas ca 30 000-35 000 jobb, om vi räknar med nuvarande befolkning och med en något så när förhoppningsfull utveckling inom näringslivet. Vi räknar exempelvis med att varven skall följa 1977 års beslut och stanna där. Vi vet att det inte kommer att bli på det sättet, och alltså blir det ännu svårare att klara detta. Vi har nu en öppen arbetslöshet på 8 000 personer, och 10 000 går i AMS-utbildning. Förtidspensionärerna i Göteborg är många, fler än på de festa orter i landet. Bara ett län har högre antal förtidspensionärer än Göteborg, och det är Jämtlands län. Alla andra län ligger under. Mer än var fjärde arbetare mellan 60 och 64 år är förtidspensionerad därför att vi har haft företagsnedläggelser i så många näringsgrenar. Jag tror det är viktigt att man får klart för sig att även om staden är stor så tål den inte vad som helst. Vi har redan fått stark känning av nedläggningar av varvsindustri i Göteborg. Det har minskat antalet arbetstillfällen betydligt. Inte mindre än 40 96 av arbetstillfällena på varven har måst dras ned genom det riksdagsbeslut som har fattats. Vi har i Göteborg fått bära inte mindre än 70 926 av alla landets varvsnedläggningar. Omvandlat i påtagligare beskrivningar betyder det att man i Göteborg har lagt ned två varv, Lindholmen och Eriksberg. Vill man omvandla det till andra varv kan man säga att både Uddevallavarvet och Landskronavarvet är nedlagda i Göteborg. Nedläggningen hittills av Göteborgs varv motsvarar nämligen den arbetsstyrka som finns på de varven. Detta bör om något ge besked om att nu tål man inte hur mycket som helst nere i Göteborg. Än värre blir det när ett statsråd går ut och utvecklar sin sakkunskap på varvsområdet genom att tala om vilka varv som är moderna och att det måste läggas ned några varv, och man lägger ju inte ned moderna varv. Därför blir det alltså kvar Landskrona och Arendal att lägga ner. På Arendal har man kämpat med att ta till sig arbetskamrater från Eriksberg och Lindholmen, väl vetande att man själv kanske får kicken endera dagen därför att personalresurserna även på Arendal skall dras ned. Man går på ett varv som inte klassats som mycket modernt, man vet att det varvet är det senast byggda i landet. Det är 16 år sedan det byggdes, efter moderna principer. Bygger man ett varv i dag, bygger man ett sådant varv. Det vet de på varvet. Varvet har resurser för alternativ produktion. Detta säger jag inte för att göra gällande att de andra varven inte är moderna. Visst är de varven moderna på sitt sätt och med sin produktion, men Arendal har sina resurser och en produktion som kanske är framtidens produktion inom varvsindustrin. Jag säger det här bara för att balansera den bild som fått en sådan kraftig slagsida genom att en mängd olika intressen har varit med i denna diskussion. Jag skall, med hänsyn till den dag vi har i dag, med hemresa framför oss och många som undrar när de får åka, inte säga så mycket mer om de övergripande frågorna som mina partivänner i utskottet har pläderat för. Men jag vill varmt vädja till kammaren att beakta den diskussion som förs och där nu statsrådet plötsligt ställde in sig på att man skall omvandla en del varv och inrikta dem på att icke tillverka båtar utan tillverka något annat. Det låter mycket bestickande, men det ligger stora faror i att man så här enkelt, med små beteckningar på olika företeelser inom produktionen, försöker rädda sig undan i diskussionen. Vi måste se till att driva fram resurser för att utveckla nya produkter. Jag vill bara kort säga att fackets anvisningar om att nu är det tid för utveckling och inte tid för avveckling, nog är en sentens som skulle stå över debatten. Visst är det så att de produkter som det har talats om och som kan tillverkas i framtiden tar tid att få fram och tar tid att få tillverkade, men just därför att det tar sådan tid är det viktigt att nu med en gång och omedelbart ställa stora resurser till förfogande. Jag måste, i likhet med vad Sivert Andersson sade, varna för pessimism när man diskuterar varven och ser framtiden som ett svart hål. Det är lika farligt som att se framtiden ljus och utan någon ände när det går uppåt i konjunkturen. Jag tror att man i bedömningen skall ha en viss återhållsamhet åt båda hållen. Det kanske inte är så mörkt i alla avseenden beträffande varven. Det kanske, gudskelov, finns andra meningar här i riksdagen än de som har kommit till uttryck i regeringspropositionen bland dem som annars stöder regeringen. Motionen 1941 har väckts av moderater i Göteborg, och den är en liten ljusglimt i tillvaron eftersom den ger visst hopp i varje fall på en bit av detta område. Jag föreställer mig — för så var det förr i världen — att man kan lita på en högerman. Förr sade man alltid att en högerman stod vid sitt ord. Nu hoppas jag att namnbytet till moderater inte förändrat karaktären härvidlag, utan att moderaterna står för sitt ord och yrkar bifall till reservationen 4, som följer upp motionen 1941, för vilken jag förutsätter att Bo Siegbahn kommer att plädera. Vidare förutsätter jag att moderaterna har övertalningsförmåga nog att få sina kolleger på Göteborgsbänken att sluta upp bakom reservationen. Då vore åtminstone något räddat, och då skulle regeringen få en anvisning om att man inte kan göra hur som helst med de svenska varven. Jag tror att ett sådant ställningstagande vore värdefullt. Jag ser att Holger Bergqvist finns på talarlistan. Kanske han kan tala om för oss — för det känner vi inte till — vad han diskuterade med industriminister Åsling, när han och Björn Molin uppvaktade herr Åsling i varvsfrågan. Det gick ut en kommuniké om uppvaktningen, vilken omnämndes även i ledarnotiser i Göteborgsposten. Men såvitt jag vet fanns det ingen redogörelse för vad som sades vid denna uppvaktning. Jag föreställer mig att det är av oerhört stort intresse att få ta del av det samtalet. Det kan väl inte vara så att enbart förhållandet att man umgås inom regeringskoalitionen är en så ovanlig händelse att den måste bli föremål för en kommuniké och finnas i ledarnotiser. Avslutningsvis yrkar jag bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Den svenska varvsarbetarkåren har kanske mer än någon annan yrkesgrupp i vårt land genom åren verkligen utsatts för det kapitalistiska samhällets ryckighet. Varvsindustrin tillhör de verksamheter som alltid varit mycket känsliga för konjunktursvängningar. Man behöver bara nämna Thordénaffären i Uddevalla, hälftenbruket i Eriksberg, Uddevallavarvet, Broströms nedkörning av Eriksbergs varv och spelet kring Götaverken för att varje varvsarbetare i vårt land förtvivlat skall ruska på huvudet. Den våldsamma spekulation i jättetankrar, som följde efter Suezkrisen, är ett annat exempel på anarki i produktionsprocessen. De gångna gyllene åren, som varvsindustrin obestridligen upplevt, skulle naturligtvis ha utnyttjats till att skapa förutsättningar för en anpassning av svensk varvsindustri till annan typ av verksamhet. Anpassningen skulle kunna ske utan att man försatte arbetare och tjänstemän, ja, hela län och kommuner, ien katastrofsituation. Jag vill understryka vad Per Bergman i ett tidigare inlägg sade, nämligen att det här är varken mer eller mindre än en katastrofsituation för hemstaden Göteborg. Herr Åsling har i olika sammanhang utfört den ena räddningsaktionen efter den andra inom svenskt näringsliv. Räddningsaktionerna när det gäller den svenska varvsindustrin har alla pekat i en mycket bestämd riktning: Allt fler varvsarbetare har fått lämna sina arbetsplatser. Jag tror inte att aktiviteten på något sätt har skapat någon som helst tillförsikt bland varvsarbetarna. Det finns i dag drygt 25 000 varvsarbetare, som alla känner en mycket berättigad oro inför vad semesterbudet från regeringen egentligen kan komma att innehålla.

De som tillsammans med sjöfolket slitit ihop rederiets vinster får betrakta sina arbetsplatser som försvunna. Vi i arbetarpartiet kommunisterna har i vår nationaliseringsmotion sagt att det är angeläget att skapa en produktionskedja i det här landet som sträcker sig från brytning av malm, bearbetning av plåt, tillverkning av fartyg och till rederier i statlig regi.

I sitt anförande hade herr Åsling en tendens att bunta ihop alla fartyg i en enda hög och bara tala om båtar. När det gäller stora tankfartyg är det obestridligt att vi säkert passerat toppen för den typen av verksamhet. Men det är lika obestridligt att det pågår en utveckling ute i världen som gör att specialfartyg i mycket stor utsträckning har en framtid att gå till mötes. Det är fullt möjligt att i det här landet utveckla kylfartyg och specialfartyg. Men något som vi också måste ha lärt av ryckigheten inom varvsindustrin är att det måste skapas alternativa produktioner. Det måste finnas alternativ produktion för att klara av toppar och vågdalar som alltid förekommit inom varvsindustrin. Sedan anser vi att det är viktigt att man knyter kontakter med framför allt den tredje världens nationer. Vi vet att det där finns ett dokumenterat behov av viss typ av tonnage. Men dessa länder, som på grund av dåliga ekonomier tvingas ut på en mycket dyr chartermarknad, skulle med insatser från vår sida kunna förlägga en del av sina beställningar till vårt land. Vi vet dessutom att det finns ett behov exempelvis i de socialistiska länderna av byggande av även annat än fartyg. Sovjetunionens beställning hos Götaverken av en flytdocka är ett exempel på vad man skulle kunna göra för att rädda produktionen. Vi har i vår motion lagt förslag som innebär en väsentlig ökning av anslagen till varvsindustrin. Det finns inte så stor anledning att diskutera varvens framtida utveckling i dag, eftersom vi vet att det kommer en övergripande proposition i varvsfrågorna, men det finns anledning att föreslå ett anslag så att vi inte kommer i den situationen att vi, när vi skall ta det där övergripande beslutet, i realiteten har skrotat den svenska varvsindustrin. När vi säger till varvsindustrin att den måste ställa om till en alternativ produktion för att den skall kunna söka nya marknader, så måste vi förstå att dessa arbetsuppgifter är förenade med utgifter. Vi vill inte diskutera svensk varvsindustri när den har slagits sönder, för då finns inte längre något alternativ. Därför yrkar jag bifall till det förslag som finns utdelat i ledamöternas bänkar, nämligen a) uttalar sig för en statlig etablering inom rederinäringen för att skapa en stabil ekonomisk utveckling, b) uttalar sig för att den svenska varvsnäringen ges de långfristiga kreditgarantier som erfordras för att säkra sysselsättningen och för att densamma skall kunna upprätthållas genom produktion av alternativa produkter, c) uttalar sig för att långsiktiga lån och kreditgarantier skall lämnas till projekt inom varvsoch rederinäringen till intresserade länder i enlighet med vad som anförs i motionen.
Herr talman! Jag skall av tidsskäl försöka undvika att upprepa vad som redan har sagts i debatten. Låt mig i någon mån instämma i vad Per Bergman sade om att Götaverken kanske med orätt fått framstå som ett omodernt och dåligt varv. Tyvärr måste jag också konstatera att socialdemokraterna i sin önskan 1976 att komma åt den dåvarande Eriksbergsledningen har bidragit till den svartmålning som gör att man alltför ofta ute i landet tår höra att Göteborgsvarvet är dåligt. Det är tyvärr så att man i allmänhet inte känner till att det rör sig om tre varv. Jag vill, som sagt, gärna instämma i vad Per Bergman sade om att man ingalunda kan hävda att Götaverken är ett dåligt och omodernt varv. Per Bergman gjorde också ett stort nummer av att socialdemokraterna i en reservation har yrkat på ett förslagsanslag om 1 000 kr. för 1978/79 för att säkra likviditeten i Svenska Varv. För egen del har jag ingen anledning att ifrågasätta vad utskottet skriver på s. 10: ”Utskottet har av företrädare för industridepartementet inhämtat att beräkningen bygger på uppgifter från Svenska Varv AB.

I varvsdebatten den 28 maj 1976 framhöll jag vikten av att staten och landets samtliga varvsledningar såsom föreslogs i centerreservationen till näringsutskottets betänkande 1975/76:73 borde koncentrera sina ansträngningar på att få fram alternativ produktion, eftersom världens totala varvskapacitet uppenbarligen var överdimensionerad. Tyvärr avvisade riksdagsmajoriteten centerns förslag, något som jag tror var mycket olyckligt. Sannolikt invaggade detta berörda organ i en falsk trygghetskänsla. Till detta bidrog nog inte minst Kurt Hugossons tillfreds ställelse — som den kommer till uttryck på s. 39 i protokollet från nyssnämnda debatt — över att den socialdemokratiska regeringen och utskottsmajoriteten ansåg ”att de svenska varvsföretagen och framför allt de statliga varven i sin planering skall utgå från att man skulle kunna behålla nuvarande sysselsättningssituation”. Studerar man protokollet finner man att sysselsättningen främst skulle tryggas genom fortsatt lagerproduktion av fartyg, något som vi varnade för i vår reservation. Detta ledde till att varvsledningar och anställda först ett år senare på allvar började koncentrera sig på att finna alternativ sysselsättning för de anställda. Jag hävdade också i den debatten att nedskärningarna inte bara borde drabba Göteborgsvarven utan att även andra varv — jag tänkte då främst på Kockums — borde tvingas dra ned sin fartygsproduktion. Utskottets talesman Ingvar Svanberg var skeptisk till detta och menade att det borde vara något som berörda varvsägare själva finge ta ställning till. När det gällde tänkbar alternativ produktion framhöll jag för två år sedan bl.a. broar och färjor, eftersom detta skulle leda till förbättringar av det svenska vägnätet och därför borde vara att föredra framför en oviss långsiktig lagerproduktion av fartyg för uppläggning i svenska och norska fjordar. Tack vare aktiva insatser från den nuvarande regeringens och vägverkets sida har jag blivit bönhörd på denna punkt, något som jag givetvis noterar med tillfredsställelse. Jag förordade också att man skulle utnyttja varven för utbildning av metallarbetare m.m. samt ge skolungdom yrkeslivserfarenhet. Även här har jag kunnat notera förståelse genom att man nu startar en yrkesinriktad gymnasieutbildning vid det nedlagda Lindholmens varv. Jag ifrågasatte också huruvida man inte vid varven skulle kunna producera en del förnödenheter av betydelse för försvarsmakten — främst marinen — när man nu ändå måste ägna sig åt förlustbringande verksamhet under en relativt lång tid. De nedskurna försvarsanslagen har ju medfört att exempelvis marinen inte kunnat förnya sin materiel i erforderlig omfattning. Här har jag i varje fall hitintills inte kunnat notera några positiva åtgärder, men jag hoppas att man kommer att överväga möjligheten att även på detta sätt ge viss sysselsättning under en övergångstid åt Göteborgsvarvens skickliga yrkesmän. Låt mig återge avslutningen av mitt anförande för två år sedan: ”Med detta har jag velat peka på vikten av att varvsledningarna inte slår sig till ro utan jobbar med de här problemen och försöker få fram alternativa sysselsättningar och omstrukturerar verksamheten på ett sådant sätt att så stor sysselsättning som möjligt säkras åt personalen på lång sikt. Mycket tyder på att varvskrisen kommer att bestå långt in på 1980-talet.” Herr talman! Tyvärr gäller detta i minst lika hög grad i dag. Å andra sidan är det uppenbart att såväl varvsledningar som anställda numera sedan minst ett år arbetar mycket hårt för att få fram alternativ produktion. Det är min förhoppning att detta arbete i kombination med en målmedveten väl planerad nedskärning av den svenska fartygsproduktionen även på andra orter än i Göteborg skall göra det möjligt att trygga sysselsättningen för många kategorier yrkesskickliga anställda till varven i Göteborg! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Den proposition och det betänkande som nu ligger på riksdagens bord skall uppfattas som en brygga mellan riksdagens tidigare beslut i varvsfrågan och den proposition som har aviserats och som vi skall behandla någon gång under hösten. Om man i större utsträckning hade sett på den nu föreliggande propositionen på det sättet, tror jag, att antalet reservationer hade varit väsentligt färre. Det som skiljer utskottsmajoritet och reservanter åt är i stor utsträckning att reservanterna har gått händelserna något i förväg. I varje fall ser jag det på det sättet. Med denna karakteristik av den nu föreliggande propositionen med åtföljande utskottsbetänkande faller det sig naturligt att låta det mesta av betydelse för den svenska varvsindustrins framtid anstå till dess vi till hösten har att behandla och debattera den proposition som aviserats om en mera slutgiltig färdriktning för varvsindustrin. Nu är det emellertid tyvärr så att varvsproblemen har en så allvarlig karaktär att det också faller sig naturligt att begagna varje tillfälle att ge synpunkter på varvsproblematiken för att på det sättet bredda och fördjupa det underlag som måste ligga till grund för ett mera slutgiltigt förslag om varvsindustrins framtid. Med det syftet skulle jag i ett par bestämda avseenden vilja ge några ord på vägen. Först av allt vill jag då understryka nödvändigheten av att vi ser varvskrisen — liksom andra branschers strukturkriser — i sitt större och internationella sammanhang. Det är helt enkelt så att vi på område efter område börjar upptäcka att konsekvenserna av en ny ekonomisk världsordning håller på att smyga sig in i den svenska folkhemsidyllen. Nya unga länder med låga löner och låg produktivitet jagar hungrigt sina nya roller som konkurrenter på världsmarknaden. Vi har i vårt land reagerat på ett lika naturligt som på sikt felaktigt sätt inför de förlorade konkurrensfördelarna och försöker med subsidier av olika slag försvara oss mot konsekvenserna av de förlorade konkurrensfördelarna. Det hjälper naturligtvis inte i det långa loppet. Tvärtom — ju längre tid som vi håller på att konservera i stället för att förnya oss, desto mera får vi i oss av Döbelns medicin. Den konventionella medicin som vi använder för de aktuella problemen kan vara till nackdel när det gäller möjligheterna att klara de mera långsiktiga anpassningsproblemen. Mot den här bakgrunden är det nödvändigt att vi ingående analyserar vad vi verkligen kan använda vår varvskapacitet till i ett förutsättningslöst nytänkande. Krisen i varvsnäringen får inte dölja det förhållandet att våra svenska varv sammantaget representerar en variationsrik och kvalitativt högtstående produktionskapacitet. De har hög kvalitet både anläggningsmässigt och maskinellt och alldeles särskilt personellt och de har det på alla plan — det må gälla det innovationsmässiga konstruktionsplanet, det yrkesskickliga arbetet i verkstäder eller det avancerade kunnandet när det gäller att på ritbord och i administration hantera en omfångsrik och komplicerad produktion. Jag vill helt instämma i vad Per Bergman sade om dessa ting.

Jag menar att det är hög tid för en ny och mera framtidsinriktad och internationellt orienterad politik när det gäller att ta vara på den svenska varvsnäringens särskilda kvaliteter. Det får bara inte hända att vi om några år konstaterar att vi på grund av visionär oförmåga spolierat en internationellt högtstående produktionskapacitet, som vi först då förstår värdet av i en allt mera integrerad internationell ekonomi. Propositionen har konkretiserat dessa funderingar genom att tala om värdet av förtillverkning i ett industriland av komplicerade fabriker avsedda att användas i länder med dåligt utvecklad infrastruktur. Det är i detta perspektiv som vi långsiktigt måste analysera den svenska varvsnäringens framtida förutsättningar. Men då krävs det fler infallsvinklar i problemlösandet än de hittillsvarande konventionella. Det räcker inte med att vara hur duktig som helst i fråga om tekniska innovationer framtagna i slutna rum utan närmare kontakt med omvärlden. Det arbetet måste hårdare kopplas samman med den kapacitet som vi har för marknadsinformation om framtida behov och efterfrågan i länder under produktionsteknisk utveckling. Det får bli ett inslag i vårt biståndspolitiska arbete. Samtidigt som vi för vår planering håller i minnet den svenska varvsnäringens högtstående produktionskapacitet måste vi observera dess variationsrikedom. Varje varvsanläggning har sina speciella kvaliteter, och därför är det så viktigt att viser varvsproblemet i hela dess bredd från de större till de mindre varven. Vi får inte låta det ena varvets bröd bli det andra varvets död. För att behålla fartygsproduktionen på ett visst varv kan vi behöva satsa långsiktigt på ett annat varvs särskilda förutsättningar att utöver fartygsproduktion tekniskt utveckla och lönsamt marknadsföra en alternativ produktion för nya marknader av det slag som jag här har talat om. I detta sammanhang vill jag avslutningsvis och från göteborgsk horisont gärna påminna om Arendals särskilda kvaliteter. Det har redan diskuterats. Arendal var för 15 år sedan föregångare i att med modern teknik bygga båtar. Nu är Arendal föregångare i att med ännu modernare teknik också bygga annat än båtar. Arendal har målmedvetet satsat på en ny och alternativ produktion. Arendal är inte längre bara ett högeffektivt skeppsbyggnadsvarv. Arendal är också en modern industrianläggning för produktion av annat än fartyg. Det må sedan vara pråmbaserade fabriker, plattformar, broar eller något annat där Arendals avancerade teknologi i bred bemärkelse kommer till sin rätt. Det är hög tid att utredare och beslutsfattare äntligen bryr sig om vad som hänt sedan 1975 på Arendal. Vi får inte slösa bort de resurser som Arendal byggt upp personellt och maskinellt och i ett idéskapande som är framtidsinriktat. Arendal har de allra senaste åren bedrivit ett mycket framgångsrikt effektiviseringsarbete, som är resultatet av eu nära och fint utvecklat samarbete med alla anställda, där målsättningen har förankrats långt ner i organisationen. Detta effektiviseringsarbete skall ses tillsammans med Arendals unika satsning på att också bygga annat än båtar. Vi får inte glömma att vårt lands framtid i väldigt hög grad beror på våra möjligheter till försprång i avancerad teknologi. Det är det som Arendal bjuder på. Vi får inte glömma att Göteborgsvarven de senaste sex åren exporterat till ett värde av närmare 10 miljarder. Varvsnäringens stora betydelse för Sveriges handelsbalans är alltså uppenbar. Den alternativa produktion som nu växer fram på Arendal har samma höga exportvärde. Sådana värden har vi inte råd att vara utan. Herr talman! Med dessa synpunkter på en kompletterande alternativ produktion med u-landsinriktning och på Arendalsvarvets särskilda kvaliteter och förutsättningar för en sådan produktion — alltså med dessa ord på vägen till nästa proposition — vill jag yrka bifall till hemställan i föreliggande betänkande.
Herr talman! Holger Bergqvist säger att reservanterna har gått händelserna i förväg. Nej, det är ju regeringen som går händelserna i förväg och beskriver vad den tänker göra utan att konkret uttrycka detta. Men det var inte därför jag begärde ordet utan därför att jag noterar att Holger Bergqvist tydligen inte hade något samtal med statsrådet Åsling i varvsfrågan. Min fråga till Holger Bergqvist är helt obesvarad.
Herr talman! Vid våra officiella samtal med industriministern förde jag beträffande Arendalsvarvet fram synpunkter av samma slag som jag här redovisade. Det har Per Bergman kunnat läsa om i tidningarna.

Herr talman! På tal om tidningar vill jag säga att en del människor uttalar sig i tidningar ibland — också ledamöter som har stått upp och talat här och varit så eniga med Per Bergman. Jag har ett klipp från den liberala Bohusläningen med anledning av den motion som Bo Siegbahn m.fl. har väckt, som i stort sett går på vår linje och som vi har reserverat oss för i näringsutskottet. I denna tidning säger Rune Torwald bl.a.: ”Vi har under hand gjort klart för industriministern att taket på 2 miljarder inte får leda till katastrof för varven. Regeringen måste vara beredd att gå in med mer pengar om det är nödvändigt.” Det är den också, hävdar Rune Torwald. Holger Bergqvist, också han från Göteborg, säger att varven måste få rådrum för att kunna utveckla den alternativa produktionen och att vi måste ha råd med rådrum. Gränsen på 2 miljarder är inte helig för mig, förklarar han. Man stöttar alltså upp den socialdemokratiska reservationen, som ju bygger på att man skall kunna ha handlingsfrihet inför framtiden. Därför utgår jag från att man kommer att rösta med den socialdemokratiska reservationen i detta avseende. I övrigt, herr talman, kan jag konstatera att i Göteborgs och Bohus län 10 96 av människorna står utanför den öppna arbetsmarknaden. En människa av tio är alltså drabbad av arbetslöshet, arbetar inom den skyddade verksamheten, är föremål för pensionsprövning eller har beredskapsarbete. En stor del av dessa människor är ungdomar, som börjar sin livsbana genom att ställas utanför samhället och rätten till arbete. Industriministerns pessimistiska syn — när han varnar för framtidstro och optimism och säger att det inte finns något utrymme för vissa fartygstyper —-är ett destruktivt och farligt resonemang. Hans tal bidrar inte till att arbetare och tjänstemän samt företagsledningar känner någon större tillförsikt inför framtiden. Detta är beklagligt, eftersom alla de människor som verkar inom varvsindustrin i stället borde ha industriministerns och regeringens fulla stöd i kampen för att skapa tryggad sysselsättning. Inom arbetarrörelsen har vi i alla tider ställt upp när det har handlat om strukturomvandlingar i samhället. Vi har gjort det därför att det samtidigt skapat förnyelse av industrin. Men kravet från fackföreningsrörelsen har hela tiden varit och är att människor skall ha rätt till ett arbete. När vi nu står inför en strukturomvandling av varvsindustrin, gäller det naturligtvis att hålla huvudet kallt och inte gripas av några panikåtgärder. Det har alltid varit upp och ner inom denna verksamhet. Så är det också i dag. Ibland har detta varit beroende på internationella kriser, ibland på att det spekulerats i valuta från ägarnas sida och ibland på bristande investeringsvilja. Lönsamheten har också varierat mellan olika tider. I Uddevalla — för att nämna ett exempel — har man nu avslutat ett investeringsprogram på mellan 600 och 700 milj.kr. Mer än hälften av dessa pengar handlar om en självfinansiering, alltså pengar som man har fått genom vinster på fartygen. Detta visar, herr talman, att det, även om situationen i dag är ganska besvärlig, är felaktigt att fatta beslut som vi kanske får ångra om några år. Även om regeringen har en pessimistisk syn, finns det människor med en annan syn på framtiden, bl.a. inom Uddevallavarvets ledning. Tack vare denna optimistiska syn — eller låt oss säga mindre nattsvarta inställning — har man också lyckats få en del order, vilket för de anställda vid Uddevallavarvet innebär tryggade jobb fram till 1980. Det finns med andra ord starka: skäl för att ta det försiktigt med neddragningar vid varven i Uddevalla och Göteborg. Ensidigheten i näringslivet, inte minst i Uddevalla där mer än 50 96 av de industrisysselsatta arbetar vid varvet, innebär att det inte finns någon större möjlighet för människorna att söka sig till andra verksamhetsgrenar. Dessutom är många av de människor som arbetar vid de mindre företagen i Bohuslän och Älvsborgs län beroende av att kunna producera komponenter till varven. Om det sker några större förändringar i en region som redan är drabbad av stora svårigheter, kommer det att innebära en katastrof för en del av landet. Det gäller nu att ge Svenska Varv andrum och att ge riksdagen en vettig möjlighet att över huvud taget vara med och diskutera varvens framtida inriktning. Här vilar det ett stort ansvar på ledamöterna från Göteborg och från Bohuslän. De har nu chansen att genom att rösta med de socialdemokratiska reservationerna slå vakt om tryggheten för de anställda vid varven.
Herr talman! Jag vill bara försäkra Lennart Nilsson att jag fortfarande är av den uppfattningen att Svenska Varv AB inte av brist på medel skall tvingas varsla personal innan riksdagen tagit ställning till varvspropositionen, som skall framläggas till industrisemestern. Skillnaden är bara att jag tror att utskottet har rätt när det hävdar att anslagna medel räcker. Det gör inte Lennart Nilsson. Jag avvaktar med förtröstan framtidens dom i detta avseende.
Herr talman! Det är ju bra att Rune Torwald tror, men det är bara att konstatera faktum: Svenska Varvs ledning har uppgivit att man behöver ungefär 400 miljoner. Vi kan inte bedöma hur mycket det handlar om, men uppgiften att det behövs ytterligare medel kommer som sagt från Svenska Varv.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande om finansiellt stöd till Svenska Varv behandlas också frågor, vilket ju redan har framhållits här i dag, som är av livsviktig betydelse för Kockums varv i Malmö. De socialdemokratiska företrädarna i näringsutskottet har på ett utmärkt sätt redogjort för den varvspolitik som socialdemokratin står för, och jag kan helt sluta upp bakom denna. Jag skall därför bara ta upp en av de frågor som behandlas i utskottsbetänkandet. Frågan är aktualiserad i den socialdemokratiska varvsmotionen och gäller användningen av s.k. 75-procentigt bidrag till företag inom varvsindustrin.

Kockums nära 5 000 anställda har sedan en lång tid tillbaka levt i fruktan för att deras jobb skall försvinna, och arbetslöshetshotet har hela denna långa tid hängt över dem. Men trots den här oron kom det självfallet ändå som en kalldusch för de anställda, när företaget den 17 mars i år varslade fackklubbarna om uppsägning av 900 anställda att sluta vid månadsskiftet septemberoktober 1978. Varje företag som får minskad sysselsättning har självfallet sina speciella problem. Vid Kockums varv minskar sysselsättningen mycket kraftigt och snabbt då de sista orderna har upparbetats. Redan i augusti kommer svetsverkstäderna att tömmas, sedan sker samma sak i sektionshallar, dockor och sist utrustningsavdelningarna. Under denna utveckling uppkommer mycket komplicerade omflyttningsoch omskolningsproblem. Det är en omfattande personalombalansering som sker. Trots detta står varvet i tredje och fjärde kvartalet 1978 med en personalstyrka omfattande 600 arbetare och 200 tjänstemän som inte kan sysselsättas med arbetsuppgifter i den ordinarie verksamheten. Ledningen för varvet har uppgett att för många av dessa skulle varvet kunna ta fram arbetsuppgifter utanför den ordinarie produktionen och kontorsarbetet om det 75-procentiga sysselsättningsbidraget kunde påräknas. Från företagets sida har man till arbetsmarknadsdepartementet den 20 april i år hemställt om att åtgärder skall vidtas så att varvet fr.o.m. den 1 augusti 1978 och så länge de aktuella sysselsättningssvårigheterna består kan erhålla det s.k. 75-procentiga sysselsättningsbidraget. I denna framställning har fackklubbarna instämt. Fackklubbarna har dessutom i skrivelse daterad den 29 maj påmint arbetsmarknadsdepartementet om framställningen. Men nu är textiloch konfektionsindustrierna och varvsindustrin undantagna från detta bidrag. Det krävs därför ett riksdagsbeslut för att Kockums framställning skall kunna förverkligas. Det är därför enligt min mening att beklaga att näringsutskottets borgerliga majoritet inte har förstått hur nödvändigt ett beslut om det s.k. 75-procentiga sysselsättningsbidraget till varvsindustrin är. Att på tre rader avfärda den socialdemokratiska motionen tycker jag för min del är rätt magstarkt. Det föreligger ett akut behov från Kockums varv att erhålla det nämnda bidraget. Det går inte att, som utskottsmajoriteten gör, förutsätta att det 75-procentiga stödet kommer att arbetas in i den kommande varvspropositionen. Då är det för sent, och stora permitteringar har måst ske vid Kockums varv. Eftersom jag tror att de borgerliga riksdagsmän som är bosatta i fyrstadskretsen och i Malmöhus läns valkrets menar allvar med det uttalande flera av dem gjort, som går ut på att varven i Skåne skall räddas, förväntar jag faktiskt att de i voteringen stöder reservationen 2. Jag vill till sist, herr talman, vädja till så många borgerliga riksdagsmän jag kan nå i detta sammanhang: Hjälp oss att ge de varvsanställda ett rejält handtag i deras kamp för fortsatt sysselsättning genom att stödja reservationen 2!

Herr talman! Som här redan omvittnats diskuterar vi i dag endast vissa tillfälliga åtgärder beträffande varvsindustrin. Den stora debatten om denna industris framtid kan vi föra först sedan vi fått ett fylligare underlag i regeringens till juni aviserade proposition. Vad det därför i dag gäller är endast att söka skaffa garantier för att man i avvaktan på det stora principbeslutet i höst skall kunna bibehålla den sysselsättning och verksamhet som bestämdes av riksdagen 1977. På denna punkt har vi moderater från Göteborg känt en betydande osäkerhet. Denna har resulterat i vår motion nr 1941. Vi har främst grundat denna osäkerhet på utlåtanden av Svenska Varv AB. Det skulle ju vara en katastrof om regeringen av riksdagen begärt för litet pengar för att fram till slutet av året hålla i gång sysselsättningen vid varven i enlighet med de deklarerade målsättningarna. Och man skall ha klart för sig att om denna situation skulle inträffa har man ingen teknisk möjlighet att av riksdagen få påfyllning förrän i slutet av oktober. Riksdagen återsamlas ju inte förrän i den månaden. Vi har därför i vår motion föreslagit den lösningen att det av regeringen begärda anslaget ”Medelstillskott till Svenska Varv AB” får karaktären av ett förslagsanslag. Detta anslag skulle, under förutsättning att det av regeringen begärda beloppet räcker för sina syften, inte innebära någon kostnadsökning för staten. Men skulle kalkylerna visa sig ha varit felaktiga ger ett på detta sätt ändrat anslag regeringen möjlighet att lämna varven det nödvändiga ökade stödet. Utskottet har visserligen givit motionen en mycket välvillig skrivning men förklarat att anslaget, enligt vad företrädare för industridepartementet påstått, skulle räcka och därför avslagit motionen. Vi motionärer som inte tillhör utskottet känner oss ingalunda övertygade av dessa knapphändiga upplysningar. Och jag skulle därför till industriminister Åsling vilja ställa frågan med vilken säkerhet och på vilka grunder han är överygad om att departementets kalkyler är riktiga och att Svenska Varvs farhågor är obefogade.

Herr talman!

Det är en garanti som gäller fram till dess riksdagen tar ställning till den mera långsiktiga varvspolitiken, gissningsvis i november eller december, när riksdagen är färdig att besluta om den varvsproposition nr 2 som kommer att läggas fram före sommaren. Det finns alltså ingen anledning tro att inte Svenska Varv skall kunna klara sysselsättningen fram till dess. I denna debatt har också spekulerats över sysselsättningen vid Kockums. Där är det så att de sysselsättningsproblem som kan komma att uppstå måste lösas inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska instrument som står till vårt förfogande. I anslutning till denna debatt vill jag alltså betona, att samhällets ansvar för sysselsättningen i Malmö är helt klart och står fast alldeles oberoende av diskussionen om möjligheterna att för ett bestämt företag använda det särskilda sysselsättningsstödet. Det får självfallet inte sparas någon möda när det gäller att lösa de sysselsättningsproblem som följer i varvskrisens spår, och detta gäller naturligtvis också för Malmö som sysselsättningsort.

Herr talman! Per Bergman framhöll i sitt anförande att man brukar säga att på en moderat kan man alltid lita. Det låter både riktigt och angenämt. Vad beträffar den fråga som vi nu diskuterar är det precis så vi motionärer har handlat. Men detta betyder inte nödvändigtvis att vi måste stödja den socialdemokratiska reservationen eller vår egen motion. Vad vi genom vår motion har velat uppnå är säkerhet för att pengarna skall räcka för att fullfölja 1977 års varvsbeslut. Jag har en känsla av att industriminister Åsling i det svar han nu gav har satt sin politiska heder i pant på att pengarna kommer att räcka och att de farhågor man från Svenska Varv har uttryckt inte har fog för sig.

Herr talman! Får jag bara i anslutning till industriministerns uttalande här beträffande sysselsättningen vid Kockums varv säga, att självfallet får inte någon möda sparas för att göra allt för att bereda sysselsättning i Malmö. Men jag kan ändå inte riktigt förstå resonemanget, för jag är övertygad om att man är i behov av detta 75-procentiga sysselsättningsstöd. Jag menar nog att industriministerns resonemang innebär att 800 kommer att ställas utan arbete i månadsskiftet september-oktober vid Kockums varv. Det beklagar jag.

Herr talman! Varvsfrågorna har numera blivit något av en följetong i riksdagen. Minst en gång om året måste riksdagen ta ställning till nya bidrag och stöd till varven för att produktionen skall kunna hållas i gång. Det är också lika vanligt att dessa debatter förläggs till riksdagens sista arbetsdag före sommaruppehållet. Det innebär att dessa för varvens folk väsentliga frågor får debatteras under yttersta tidspress. Det är enligt min mening en dålig planering och en nonchalans mot varvsarbetarna som inte kan accepteras. Att förlägga en så viktig fråga som varvens framtid — dvs. en fråga som berör tiotusentals arbetares väl och ve — till de allra sista timmarna innan man skall göra uppehåll för sommaren måste vara oriktigt. Herr talman! Jag skall i huvudsak hålla mig till förhållandena i Göteborgsregionen. Vänsterpartiet kommunisternas syn på den förda varvspolitiken i stort har på ett utmärkt sätt redovisats av Jörn Svensson i debattens inledande skede. Jag vill bara livligt instämma i de synpunkter och yrkanden som Jörn Svensson framfört. För bara några år sedan räknades Göteborg som en industriellt överhettad region. Denna bild har snabbt förbytts. Göteborg har numera stora arbetsmarknadsproblem. Det finns i dag omkring 40 000 människor som på ett eller annat sätt har ställts utanför den egentliga arbetsmarknaden. Mer än 6 000 går direkt arbetslösa, medan resten är föremål för någon form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder — beredskapsarbeten, omskolning eller annan AMS utbildning — eller är förtidspensionerade. Göteborg kan heller inte räkna med någon ljusning på arbetsmarknaden under de närmaste åren framöver. Även om varven skulle få behålla sin nuvarande sysselsättningsgrad, så kommer det enligt gjorda beräkningar och prognoser att fattas mellan 17 000 och 25 000 arbetstillfällen år 1983. Det är då väl att märka att det i högsta grad är orealistiskt att räkna med ytterligare arbetsmarknadspolitiska lösningar i form av AMS-utbildning eller beredskapsarbeten inom Göteborgsregionen. Skulle dessutom Arendalsvarvet läggas ned —en tanke som den borgerliga regeringen nu är inne på enligt de uppgifter som redovisats i massmedia — så blir situationen för Göteborgs del verkligen kritisk, vilket också understrukits tidigare i debatten. Då skulle det bli ytterligare omkring 9000 direkt arbetslösa. Prognosen för 1983 blir då väsentligt dystrare. Det blir då tal om mellan 25 000 och 34 000 arbetslösa. Någon ersättningssysselsättning finns som bekant inte i Göteborg f. n., och det är över huvud taget mycket svårt att skapa någon. ph) Göteborg har hittills fått svara för merparten av nedskärningarna inom varvsindustrin. Tre fjärdedelar av den beslutade nedskärningen äger rum i Göteborg. Enligt Göteborgs kommuns verkstadsindustriutredning bedöms Göteborgsvarven — och då närmast Arendalsvarvet — ha goda möjligheter att konkurrera under 1980-talet. Denna uppfattning bygger enligt den utredning jag nyss talade om på i första hand tre faktorer: Göteborgsvarven har även internationellt sett mycket modern produktionsteknik. Göteborgsvarven är flexibla och kan lätt anpassas till produktion av nya fartygstyper och alternativ produktion. Göteborgsvarven har en god kapacitet för forskning och utveckling. Man skulle kunna tillägga att varven dessutom har en varvsarbetarkår och en tjänstemannakår som besitter verkliga kunskaper och gedigen yrkesskicklighet. Detta är naturligtvis resurser som måste vägas in i detta sammanhang. Vänsterpartiet kommunisterna vill instämma i utredningens uppfattning. Men vi vill tillägga att de andra större varven har samma möjligheter att leva vidare och utvecklas, inte genom att fortsätta att bygga fartyg som kanske aldrig finner köpare och lägga dem på lager, utan genom en samhällelig satsning på specialfartyg och annan produktion som varvens produktionsteknik är lämpad för. Svenska Varvs ledning kan inte tillåtas att uteslutande lägga företagsekonomiska aspekter på driften vid varven. En industrigren som denna, med så många människor anställda, kan inte bara få försvinna helt eller till stora delar, vilket man nu diskuterar. För det är ju detta som sipprat ut och som regeringen håller på att förbereda. De två eller tre alternativ som har framskymtat i pressen går alla ut på en kraftig nedskärning av svensk varvsindustri. Det kan röra sig om en total nedskrotning av samtliga större varv inom Svenska Varv AB. Ett annat alternativ är nedläggning av två av de största varven och en 30-procentig nedskärning av produktionen vid de övriga varven. Ett tredje alternativ som framskymtat är att Arendals-, Öresundsoch Uddevallavarven läggs ned och att en nedskärning av produktionen på Kockums sker. Skulle denna tanke sättas i verket skulle det vara en katastrof —- inte bara för Göteborg utan också för Skåne och Uddevalla. Samtliga alternativ är en fortsättning på den varvspolitik som hittills bedrivits av både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen. Den är passiv och präglas av handlingsförlamning. Det borde redan från början ha satsats offensivt på forskning om alternativ produktion och utveckling. Samhället borde för länge sedan ha tagit över de större varven, och det har vpk f. ö. vid flera tillfällen krävt. Redarkapitalet borde ha kopplats bort på ett tidigt stadium, och det har vpk också sedan lång tid tillbaka krävt. När varven — på grund av redarnas kortsiktiga spekulationer i supertankrar — hamnade i kris, struntade man i varven och varvens folk, som under decennier med sitt slit och sitt kunnande släpat ihop miljardbelopp till redarna, som i huvudsak också var varvsägare. Denna satsning gav snabba och stora pengar. De samhälleliga insatser som hittills satts in har i stort sett gått ut på att hålla de tidigare ägarna av varven skadeslösa. Skattebetalarna har trätt in och betalat redarkapitalets felspekulationer i supertankrar. Den satsning som nu skall göras och som vi skall besluta om måste användas på ett helt annat och mer konstruktivt sätt. De samhällsekonomiska och sociala aspekterna måste bli vägledande, inte som hittills de rent företagsekonomiska. Vid bildandet av Svenska Varv AB borde man ha inriktat sig på att klara fortsatt produktion vid varven och därmed syssel sättningen. Men den inriktningen har ledningen för koncernen helt missat. Hela agerandet har varit passivt och utan nya initiativ. Ja, det verkar nära nog som om deras politik gick ut på att sakta men säkert avveckla större delen av svensk varvsindustri. Alt man slagit in på denna väg och att ledningen för Svenska Varv AB tillåtits driva denna kapitulationspolitik bottnar enligt vår mening ytterst i att varvens anställda inte fått något som helst att säga till om. Ledningen har inte tagit vara på allt det kunnande som varvsarbetarna onekligen besitter och ledningen har inte haft öra för de idéer som de anställda fört fram om förnyelse och vidareutveckling. Det är ovärderliga resurser som helt har lämnats outnyttjade, och det är både oacceptabelt och oförsvarligt. De enda som har bemödat sig om att försöka utveckla varvsindustrin, visat ansvar och kommit med realistiska idéer, är de anställda. Ledningen har inte tagit några initiativ. Den grupp som satt sig ner och på allvar diskuterat och arbetat fram förslag och projekt till förnyelse och alternativ produktion vid varven i Göteborg är de anställda — arbetare och tjänstemän tillsammans. Men deras arbete och idéer har man från Svenska Varv AB:s ledning helt nonchalerat. Det visar på riktigheten i de krav som vpk alltid ställer när det är fråga om att samhället i någon form skall ta över produktionen i en viss bransch i det kapitalistiska samhället. Det räcker inte med att staten äger företagen. De anställda måste också ha bestämmande över produktionen — det är en avgörande fråga. Om de anställda på ett tidigt stadium hade fått bestämma produktionens inriktning på Göteborgsvarven, hade med all säkerhet flera projekt av den alternativa produktionen, som bl.a. Jörn Svensson tidigare talade om, nu varit i gång. Vi har ansett det nödvändigt att staten, dvs. samhället, inte bara satsar för stunden för att komma ut ur en krissituation utan också för varvens fortbestånd och utveckling. Det förslag som vpk ställer beträffande alternativ produktion med ett anslag på 500 miljoner är därför väl underbyggt. Det kan vara en början till att göra det möjligt att förverkliga de anställdas förslag till alternativ produktion. Ställer inte samhället medel till förfogande för utveckling av produktionen, är kräftgången inom varvsnäringen ett faktum. De anställda kan då inte räkna med att få behålla sina arbeten. I propositionen är man pessimistisk vad det gäller behovet av nya fartyg. Man säger att behovet av fartyg inte kommer att vara så stort en lång tid framöver. Men jag vill ändå med några ord beröra just behovet av nya fartyg och huruvida det är helt riktigt — det ligger naturligtvis något i det — att påstå att behovet av förnyelse av fartyg kommer att ligga på en så låg nivå som man förutspår i propositionen. Det finns i dag flera nationer som håller sig med en handelsflotta som är av den kvaliteten att dessa fartyg över huvud taget inte fyller de krav som bör ställas på fartyg för att de skall få användas. Jag syftar då på alla dessa undermåliga bekvämlighetsflaggade fartyg som, med vår syn på säkerhet till sjöss, skulle ha utmönstrats för länge sedan. Det är inte uteslutet — efter alla haverier den senaste tiden — att man internationellt kommer att driva fram hårdare bestämmelser och regler för att ha fartyg i bruk. Om man kommer fram till att fartyg måste tas ur drift tidigare än nu och utmönstrar alla de undermåliga fartygen, ökar naturligtvis behovet av anskaffning av nya fartyg i samma takt. Det måste föra med sig att utsikterna att varvens arbete ökar väsentligt förbättras. Herr talman! Industriministerns anförande andades bara kortsiktighet, företagsekonomi och lönsamhet. Samhällets sociala ansvar var industriministern nära nog helt tyst om. Och tydligt är att den borgerliga regeringen helt har anammat denna företagsekonomiska linje och helt bortser från samhällsekonomiska och sociala aspekter. Om man i Göteborg skulle lägga ned Arendalsvarvet och dra ned kapaciteten med 30 96 på Cityvarvet, dvs. reparationsvarvet, så betyder det att sammanlagt 9000 människor blir arbetslösa. Har industriministern reflekterat över hur mycket det kommer att kosta samhället rent ekonomiskt? Om alla dessa människor skall gå arbetslösa och leva på arbetslöshetskassan, som ju till nära 90 96 och ibland mer finansieras av samhället, kostar det omkring 350 miljoner årligen. Men det är inte det värsta. Det värsta är arbetslösheten i sig. Någon skrev i en tidning för någon dag sedan att det värsta som kan drabba människorna näst efter krig är arbetslöshet. Jag vill bara instämma i denna tanke. Det finns i dag varvsarbetare i Göteborg som år efter år lidit av en ständig oro och ängslan för sina jobb. Den stående frågan varvsarbetare emellan i dag är: Skall produktionen på vår arbetsplats skäras ner? Skall produktionen sjunka med 30 eller 40, ja kanske med 50 24? Eller skall arbetsplatsen helt försvinna? Skall de större varven skrotas helt? Skall tusentals varvsarbetare kastas ut i massarbetslöshet? Ja, det är i högsta grad berättigade frågor. Det är frågor som varvens folk vill ha, och även har rätt att få, klara och entydiga svar på. Det går inte att krypa bakom en kommande proposition, som man här har talat om. Skall allt det kunnande, all den yrkesskicklighet, som varvens anställda onekligen besitter, spolieras och kastas bort? Det är också en fråga som varvsarbetarna ställer sig. Det vore verkligen att slösa med resurser. Det vore dessutom socialt sett oansvarigt och oacceptabelt, om så skulle ske. Vad kan då samhället bjuda dem som kastas ut, om det blir ytterligare ca 9 000 arbetslösa i Göteborg? En hel del av dem kommer att skickas till samhällets omskolningsapparat, en del kanske till något beredskapsarbete och en stor del — särskilt de som har kommit upp i ålder — kommer med all sannolikhet att förtidspensioneras. Det är de lösningar som står till buds. Många kommer att anvisas beredskapsarbete i hamnar i andra delar av landet. Detsamma kan gälla omskolning och AMS-utbildning. Man slits från sina anhöriga, sina familjer. I arbetslöshetens släptåg följer tragedier som är skrämmande. Det har visat sig att genomgripande arbetslöshet, omställningar och splittring av familjer t.o.m. drivit människor till självmord. Det finns varvsarbetare i Göteborg som inte sysslat med någonting annat än just varvsarbete. De startade sin arbetarbana på exempelvis Lindholmens varv och jobbade där i kanske 20 år. Men så kom budet: Lindholmens varv måste läggas ned. Man lugnade de anställda med löften om jobb på Eriksbergs varv, vilket skulle innebära samma sysselsättning. Men efter något år kom beskedet: Eriksberg har kommit på obestånd och måste avvecklas. Återigen lugnar man varvsarbetarna och säger att det är ingen fara med jobben, att några kanske måste gå, men att det stora flertalet kommer att få jobb på Arendalsvarvet. Det är helt naturligt om dessa varvsarbetare i dag ställer sig frågan: Vart skall vi nu flytta, när kanske Arendalsvarvet skall läggas ned? Jag ärövertygad om att det inte längre går att lugna arbetarna på varven, när hotet ligger över dem att bli utan jobb och att kastas ut i massarbetslöshet. Dessa arbetare kommer med allt större kraft att kräva rätten till arbete, rätten till sina arbetsplatser. De kommer med allt större kraft att kräva rätten att utföra ett arbete och att producera samhällsnyttiga produkter. De kommer med allt större kraft att kräva, och slåss för, rätten till ett meningsfullt arbete. Det kan därvid komma att röra sig om mer långtgående kampmedel, som hittintills inte använts av arbetarna i vårt land, men som praktiserats av arbetare i andra länder. Med den politik som förs i dag, där lönarbetarnas standard attackeras, där deras jobb ständigt är i fara, där den hårda kapitalistiska otrygghetens spöke ständigt dyker upp, får man räkna med en väsentligt hårdare kamp från arbetarnas sida, vilken kommer att föras med helt andra och mer avancerade medel än hittills. Herr talman! Jag yrkar bifall till båda vpk-motionerna.

Herr talman! Jag skall med utgångspunkt i motionen 1939 och, i någon mån, i propositionen 1940 anlägga några synpunkter på den viktiga debatten om de svenska varvens framtid. Först några ord beträffande regeringens och utskottsmajoritetens något märkliga behandling av frågan.

Om man läser hela propositionen, skall man finna att texten alls inte överensstämmer med vad som sägs på första sidan. Det är ett mycket betänkligt, för att inte säga falskt, förfaringssätt. Nog borde man kunna förvänta sig av regeringen att den såg mer seriöst på propositionsskrivandet. Tillsammans med Birger Rosqvist har jag i motionen 1939 tagit upp frågan och begärt att även de mindre varven i Sverige skall få del av de medel som anvisats för alternativ produktion. Utskottsmajoriteten hävdar att det endast är storvarven som inom den närmaste framtiden kommer att ha behov av det aktuella stödet. Hur har utskottsmajoriteten kunnat få den uppfattningen? Varifrån har man fått upplysningar som ger stöd för den uppfattningen? Utskottsmajoriteten har, förmodar jag. klara fakta bakom detta uttalande. Men inga fakta är redovisade i utskottets skrivning. Jag vill hävda precis motsatsen till utskottets uttalande. De mindre varven är i stort behov av stöd för alternativ produktion, och jag vet att det finns ett flertal projekt att satsa på. Jag vill påstå att det är helt nödvändigt fören del av de mindre varvens fortbestånd att få i gång alternativ verksamhet. I mitt hemlän, Blekinge, har vi två varv som båda kan hänföras till de mindre varven, Karlskronavarvet och Sölvesborgsvarvet. Båda dessa varv har nu sysselsättningsproblem, och något måste göras som stöd för sysselsättningen där. Görs ingenting blir situationen snart ohållbar. En nedläggning eller ännu en stor nedskärning vid något av dessa varv kan bli ödesdiger för den berörda kommunen och framför allt för de anställda. Lyssnar man på den allmänna debatten om de förebådade nedskärningarna vid de svenska varven får man gärna den uppfattningen att de stora problemen väntas vid de stora varven och på de stora varvsorterna. Naturligtvis blir omfattningen större vid nedskärningar vid de stora varven, men nedskärningar och nedläggningar av mindre numerär vid ett mindre varv ger ofta minst lika stora negativa konsekvenser på den mindre orten. För den enskilda människan är i varje fall konsekvenserna enahanda. Möjligtvis kan man hävda att det oftast är svårare att bli ställd på gatan i en mindre ort, öjligheterna att åter begåvas med en meningsfull sysselsättning nästan alltid är sämre. Jag vill därför uttrycka en förhoppning om att regering och riksdag med lika stort allvar tar sig an besvärligheterna vid de mindre varven som vid de större. Låt mig något motivera varför jag tror det är så angeläget att stöd även kan utgå till bl.a. de blekingska varven. Karlskronavarvet har med sin militära orderstock en plattform att stå på, men jag vill betona att det är en mycket smal och starkt avsmalnande plattform. Tillverkningen åt marinen ger inga garantier för varvets fortbestånd. Utan tillskott av annan civil eller militär produktion kan inte varvet klara sig. Redan under de första månaderna i höst börjar sysselsättningsproblemen göra sig gällande, och efter årsskiftet blir situationen ohållbar om inte orderstocken får tillskott. Varvets skickliga ingenjörer och konstruktörer har redan långt utarbetade förslag och idéer för alternativ produktion. Vi måste ge dem möjligheter att vidareutveckla dessa idéer. Det är helt enkelt oförsvarbart att inte ta vara på flera av de goda produktionsförslag som redan finns. Situationen är inte bättre vid Sölvesborgsvarvet. Redan efter den instundande semestern blir ett Nertal utan arbete där. Och under hösten ökar denna skara efter hand. Första kvartalet 1979 effektueras den sista nu kända båtbeställningen. Vad som sker därefter undandrar sig min bedömning, men nog behövs det alternativ produktion. Jag kan endast hemställa till regeringen och den nuvarande riksdagsmajoriteten: Gör inte dumheten att utarma de här mindre varven! Se i stället till att varven får bestå och utvecklas med varvsproduktion eller med annan lämplig produktion! Klarar vi inte den här uppgiften blir domen över politiken, speciellt över den borgerliga politiken, och politikerna hård. Jag skulle också, liksom andra tidigare gjort, kunna räkna upp stora sysselsättningsproblem i de två kommuner där de varv finns som vi nu diskuterar. Jag skall bespara kammaren detta, men jag förutsätter att regeringen är medveten om problemen och tar hänsyn till dem. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I den intensiva och ständigt pågående debatten om energin har naturgasen utgjort en alternativ energikälla som det inte har talats särskilt mycket om förrän på senare tid. Det är egentligen litet märkligt när man tänker på hur litet kontroversiell den borde vara. Den är tekniskt utprövad, miljövänlig, i andra stora industriländer tagen i anspråk som en stor och viktig energikälla och uppenbarligen ekonomiskt försvarbar. I ett kommande energipolitiskt beslut borde naturgasen ha sin givna plats. Det ligger då nära till hands att peka på den tekniska kapacitet och dugliga arbetskraft som potentiellt finns på detta område hos Kockums varv. Naturgasprojektet har varit föremål för noggrann planering av Kockums. I motionen 1938 har jag velat understryka den roll Kockums kan komma att spela inte bara för varvets egen skull utan för ett snabbt genomförande av ett naturgasprojekt. Å andra sidan ligger inte motiveringen för naturgas främst i dess betydelse för Kockums del utan i den roll naturgasen kan spela när det gäller landets energiförsörjning. Här finns å ena sidan en hög teknisk kapacitet, som söker kvalificerade uppgifter. Å andra sidan finns ett projekt som söker hög teknisk kapacitet. Det passar som hand i handske! Herr talman! Kockums varv, naturgasen, landets energiförsörjning! Se där en harmonisk treklang, som förhoppningsvis skall återklinga i kommande riksdagsbeslut både när det gäller varvsoch energifrågor. Till dess är det bra att Kockums får det föreslagna lånet på 340 milj.kr., vilket är avsett att lösa Kockums likviditetsproblem under 1978. Likaså vill jag uttrycka min tillfredsställelse med att industriministern försäkrar att regeringen kommer att göra allt för att trygga sysselsättningen vid Kockums varv fram till dess den stora varvspropositionen behandlas. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Det är inte min avsikt att dra i gång ett nytt varv. Jag vill bara till protokollet få följande antecknat: Jag efterfrågade från Holger Bergqvist ett tidningsreferat från en uppvaktning hos herr Åsling, där Holger Bergqvist och Björn Molin hade varit och talat om varv. Jag fick av Holger Bergqvist en tidningsklipp, vari det skulle finnas en beskrivning av uppvaktningen. Jag har läst klippet — det innehåller en banal beskrivning av varvsläget i Göteborg, inte ett ord om uppvaktningen, inte ett ord om vad herr Åsling sade. Jag är ledsen att jag pressade Holger Bergqvist till ovederhäftigher.

Herr talman! När vi nu alldeles i slutet av riksdagsåret har att behandla näringsutskottets betänkande nr 1977/78:73 med anledning av propositionen 155, som gäller exportkreditfinansieringen, utgår jag från att kammarens ledamöter har tagit del av den motivering som har utvecklats i de socialdemokratiska reservationerna. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till dessa reservationer, som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Om nu vänsterpartiet kommunisterna också hade haft fullvärdig representation i utskotten, hade jag kunnat göra likadant som Wivi-Anne Radesjö. Som bekant har vi inte det, och därför gör jag inte likadant heller. Sverige har ett extremt stort exportberoende. Det stora exportberoendet har i grunden beslutats av storfinansen. Den statliga ekonomiska politiken har här i huvudsak anpassats till storfinansens önskemål, underlättat den strukturomvandling de stora exportföretagen önskat och understött de exporterande storföretagen utan något ifrågasättande, utan analys av de samhälleliga följderna på sikt. Inriktningen av den svenska utrikeshandeln och dess omfattning har således i egentlig mening aldrig varit föremål för ett beslut i demokratisk ordning. Det har inte heller förekommit någon samhällelig styrning eller planmässighet. Vi kommunister hävdar att Sveriges regering och riksdag måste börja föra en aktiv utrikeshandelspolitik, som inte är underordnad storfinansens styrning av våra utrikes ekonomiska förbindelser utan som tvärtom syftar till en medveten och samhällelig styrning av dessa förbindelser. På sikt, menar vi, måste politiken vara att minska landets relativa beroende av utrikeshandel genom en planmässig utbyggnad av den inre marknaden och en omstrukturering av produktionen till högre grad av förädling och högre relativ grad av produktion för landets egna behov. Den nuvarande utvecklingen att vara en liten ekonomi — som blir alltmer beroende av utlandet, som blir alltmer beroende av få och stora exportkoncerner och som dessutom i allt högre grad numera tenderar att flytta viktiga delar av produktionen utomlands — måste brytas. Samtidigt är det nödvändigt att landets utrikeshandel får en större länderspridning och att handeln med socialistiska länder och progressiva u länder utvecklas alltmer. Det är på de här grunderna vänsterpartiet kommunisterna föreslår en annan inriktning av exportkreditstödet och därmed avstyrker förslaget i propositionen om lag om exportkreditstöd. Vi yrkar också att AB Svensk Exportkredit förstatligas. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1951.

Herr talman! Det här gäller ett ärende av storleksordningen 40 miljarder kronor, som avser exportkreditfinansiering. Exportkreditnämnden har sedan 1973 handhaft dessa frågor. Systemet är i korthet följande. Syftet med de i propositionen föreslagna stödformerna är att det exportkreditgarantisystem som ställs till företagens och bankernas förfogande skall bringas mer i överensstämmelse med det internationellt vedertagna systemet. Företagen har möjlighet att välja mellan två parallellt fungerande stödformer. Vi har SEK-systemet —- genom AB Svensk Exportkredit — som Tommy Franzén tog upp och ansåg borde förstatligas. Här har bankerna majoriteten och staten står för riskerna. Vidare har vi avdragsoch bidragssystemet, vilket innebär att hittillsvarande system med ränteavdrag upp till 4 24 förlängs och kompletteras med ett nytt motsvarande bidrag för de företag som på grund av för låg vinst inte kan utnyttja avdragen. Den här stödformen avser exportkrediter med en löptid på minst två år. Det lägsta kreditbeloppet vid båda systemen är 300 000 kr. Stödet kan inte utgå vid exempelvis export av råvaror, halvfabrikat och konsumtionsvaror, såsom trä, massa, papper, järn, stål och livsmedel. SEK-systemet kommer att tillämpas under en försöksperiod på tre år med början den 1 juli i år. Sedan får man göra en omprövning.

Här rör det sig alltså om statsgarantier för exportkrediter på ett belopp av 40 miljarder kronor. Det är ett avsevärt belopp, men det är ett system som tillämpas i de flesta länder. I första hand är det avsett att användas i affärer med statshandelsländer och u-länder. Vid utskottsbetänkandet har det fogats två reservationer som det yrkats bifall till. Reservanterna vill dels att staten skall överta den bolagskoncession som vi har när det gäller de här stödformerna, dels att LO och TCO skall bli representerade i AB Svensk Exportkredits styrelse. Utskottsmajoriteten har inte kunnat gå med på detta. Beträffande de affärer vilkas finansiering sker genom AB Svensk Exportkredit kan man ju säga att de kommer hela samhället till godo och således även löntagarna. Jag yrkar alltså på alla punkter bifall till utskottets hemställan. Jag vill också säga några ord om garantiförbindelserna. Ser man tillbaka på garantiutfästelserna, finner man att förlusterna tidigare har varit mycket låga. 1976 och 1977 uppgick de till 129,4 milj.kr. på det då utgående beloppet 35 miljarder kronor. Därav återvanns 29,2 miljoner.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

Herr talman! Det är av tvärvetenskapliga skäl, säger statsrådet, när han skall motivera varför han mot UHÄ:s förslag placerar samtliga tre alkoholprofessurer i Stockholm. Att detta argument inte är hållbart framgår av att statsrådet några meningar efter att han har sagt detta om de tvärvetenskapliga aspekterna som ett motiv till en placering av alla tre professorerna på samma ort säger: ”Att man samlar forskningsresurserna på en ort behöver dock inte innebära att samtliga berörda tjänster placeras vid samma institution eller högskoleenhet. Just de tvärvetenskapliga aspekterna talar i stället för att man söker sprida tjänsterna för att få möjlighet till påverkan och stimulans från olika fält.” Först säger alltså statsrådet att man måste samla professurerna för att få tvärvetenskaplighet, och i nästa stycke att man måste sprida tjänsterna därför att tvärvetenskapligheten främjas genom påverkan och stimulans från olika fält. Här kan man verkligen tala om att vara kluven. Enligt min mening bör alkoholforskningen inte bara vara tvärvetenskaplig utan också mångvetenskaplig om man skall få en förnyelse av denna viktiga forskning. Med mångvetenskaplig menar jag att det behövs vetenskapliga gränsöverskridanden med inslag från såväl humanistisk och samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Den bästa garantin för att få till stånd en sådan forskning är att den bedrivs på högskolor med olika miljöer och traditioner. Risken kan nu vara att vi även i fortsättningen får en alkoholforskning som alltför mycket är förankrad i ett traditionellt mönster — en alkoholforskning där man tar sikte på alkoholen som ett medel, och inte på det som denna forskning nu måste börja inrikta sig på, nämligen de kulturella och sociala förhållanden som ligger bakom det växande missbruket av alkohol. Detta stöds av UHÄ, Arbetslivscentrum, Landstingsförbundet, LO och TCO. Men jag tycker att statsrådet har böjt sig för det vetenskapliga etablissemanget inom alkoholforskning och riskerar att vi inte får den förnyelse som vi behöver då det gäller forskning kring detta stora samhällsproblem. Jag vill yrka bifall till reservationen, som innebär att en av de tre professurerna förläggs till Umeå.

Herr talman! I förrgår diskuterade vi narkotika, i dag diskuterar vi alkohol. Det finns inom all vård ett enormt behov av forskning för att fastställa resultatet av vårdåtgärder, på kort och på lång sikt. Det gäller såväl inom den egentliga sjukvården som inom socialvården och den speciella del därav som kriminalvården är. En av de tre professurer som upptas i regeringens proposition om alkoholforskning föreslås gälla ”vårdforskning med särskild inriktning på alkoholmissbruk”. Utbildningsministern föreslår att den skall placeras vid Stockholms universitet. Att jag tar till orda här beror på att jag skulle vilja ha litet mera klarhet om just denna professur. Låt mig börja med att säga att jag delar regeringens och utbildningsutskottets uppfattning att tjänsten bör placeras i Stockholm och inte i Umeå. Lars Werner m.fl. har i en motion yrkat på att samtliga de tre föreslagna professurerna skall placeras vid Karolinska institutet med viss samtidig anknytning till Stockholms universitet. Karolinska institutets fakultetsnämnd var för sin del mindre anspråksfull: vi ansåg att professuren i sociologisk alkoholforskning skulle kunna placeras vid universitetet, medan professurerna i psykologisk alkoholforskning och i vårdforskning med särskild inriktning på alkoholmissbruk borde placeras vid Karolinska institutet, där man ju har både en alkoholklinik och en institution för teoretisk alkoholoch narkotikaforskning. Jag finner det naturligt att utbildningsministern placerat professuren i psykologisk alkoholforskning vid Karolinska institutet med särskilt angivande av att den bör knytas till såväl institutets medicinska fakultet som — underförstått — universitetets samhällsvetenskapliga fakultet. Däremot finner jag det egendomligt att ubildningsministern placerat både professuren i sociologisk alkoholforskning och vårdforskningsprofessuren vid Stockholms universitet utan något motsvarande uttalande om anknytning även till Karolinska institutet. Alldeles speciellt orimligt ter sig detta när det gäller en professur i vårdforskning. Denna tjänst borde enligt min mening ha placerats vid Karolinska institutet men givetvis med anknytning även till universitetet. UHÄ har i sin behandling av denna fråga poängterat önskvärdheten av att de nya professurernas ämnesområden skulle omfatta forskning såväl kring alkholproblem som kring narkotikamissbruk. Utbildningsministern har för sin del tonat ned narkotikaaspekterna och ställt alkoholen i förgrunden, och detta med något större skärpa i fråga om sociologioch psykologiprofessurerna, medan formuleringen är något vidare när det gäller vårdforskingsprofessuren, där begreppet ”alkoholmissbruk” även skall anses omfatta missbruk av beroendeframkallande medel. Detta förhållande borde enligt min mening ytterligare ha understrukit rimligheten i att anknyta denna forskning - som avser två sjukdomar, nämligen kronisk alkoholism och narkomani — till en fakultet, som disponerar vårdresurser i både öppen och sluten vård för missbrukare av skilda slag. Jag skulle också vilja göra en kommentar till terminologin. I det betänkande om narkotikamissbruk, som vi behandlade i förrgår — socialutskottets betänkande 1977/78:36 — diskuterar man vad som där kallas behandlingsforskning. Utskottet biträdde där socialministerns förslag att en ”initiativgrupp” för behandlingsforskning inom narkomanvården skulle inrättas inom delegationen för social forskning. Inom medicinska forskningsrådet finns en ”initiativgrupp”, som nyligen har lagt fram förslag inom området för vårdforskning. Jag tror att man skall fundera litet på vad som är skillnaden mellan vårdforskning och behandlingsforskning. ” Vård” och ”behandling” är inte helt ensbetydande begrepp. ”Vård” är ett vidare och mindre specifikt begrepp än ”behandling”. Man kan vårda en person utan att behandla honom. Man kan också behandla en person utan att vederbörande är i behov av vård. När medicinska forskningsrådet talar om ”vård” är det kanske framför allt den personliga omvårdnanden av de sjuka som man har i tankarna. När utbildningsministern talar om ”vårdforskning” tänker han på ”former eller system för vård och behandling”. Ungefär detsamma menar nog socialutskottet med ”behandlingsforskning”. Vad man är speciellt intresserad av är naturligtvis jämförande studier av resultaten på kortare och längre sikt av olika behandlingsprogram; socialutskottet talar om ”resultatredovisning och resultatåterföring”. Såvitt jag förstår vore det därför rimligare att ersätta benämningen ”vårdforskning” med ”behandlingsforskning” även för den professur som det här gäller. Herr talman! Jag har haft tillfälle att deltaga i behandlingen av narkotikafrågan i socialutskottet men just därför inte kunnat vara med vid behandlingen av alkoholfrågan i utbildningsutskottet.

När nu detta blivit kammarens sista överläggningsämne och jag känner trycket från dem som äntligen får resa hem anser jag mig tvungen att avstå därifrån, i förhoppning att utbildningsministern på något sätt vid utfärdandet av bestämmelser skall ta hänsyn till vad som här har blivit sagt.